Herr talman! Rickard Nordin har frågat klimat och miljöministern samt vice statsministern hur ministern ser på att vägslitageskatten kan medföra en negativ klimatpåverkan om uttaget av förnybara bränslen från skogen minskar. Han har också frågat hur stor minskning av klimatnyttorna vi enligt ministern kan räkna med per procent olönsam skogsråvara till följd av vägslitageavgiften och vad ministern avser att göra för att en kommande vägslitageskatt inte ska motverka användningen av förnybara bränslen från skogen. Han har dessutom frågat om det finns andra områden som ministern ser kan motverka de negativa effekterna av vägslitageavgiften på uttaget av förnybara bränslen från skogen, exempelvis längre fordon. Interpellationen har överlämnats till mig.Som jag har sagt i svar på tidigare interpellationer är skogsnäringen en av Sveriges viktigaste basnäringar, med stor potential att skapa jobb och tillväxt. Skogen utgör också en viktig källa till förnybar råvara för energi. Genom ett nationellt skogsprogram prioriterar regeringen innovation och satsningar på nya produkter från skogens hela värdekedja för att motverka klimatförändringar och öka sysselsättning och tillväxt i hela Sverige.Jag har också tidigare framfört att regeringen föreslår kraftiga satsningar på den statliga transportinfrastrukturen under mandatperioden. I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att det bör tillsättas en utredning om hur en avståndsbaserad vägslitageskatt kan utformas. Genom en sådan skatt är det möjligt att i högre grad internalisera lastbilstrafikens kostnader för samhällsekonomin vilket kan bidra till ett mer effektivt utnyttjande av infrastrukturen. En effekt av detta kan vara att vissa långväga godstransporter flyttas från lastbil till tåg och sjöfart. Skatten bedöms även kunna öka möjligheterna till styrning mot mer miljöanpassade fordon på de svenska vägarna. Effekten av en vägslitageskatt beror också på hur intäkterna från skatten används. Medel motsvarande intäkterna från skatten ska användas för att stärka transportsystemet.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret, eller kanske för bristen på svar. Ministern kanske vill veta vilka frågor jag ställde? Jag ställde nämligen fyra frågor till klimat och miljöministern som överlämnade dem till finansministern. Det kanske berodde på att frågorna var ganska besvärande.Forskningsinstitutet Skogforsk har gjort en ny studie. Den har inte släppts än, men de har berättat en hel del av resultatet som handlar om just kilometerskatten eller den avståndsbaserade vägslitageskatten som den nya regeringen väljer att kalla det hela. Resultatet visar på tydliga slutsatser om att ungefär 10 procent av de primära skogsbränslena blir olönsamma att använda. Det är en enorm potential som går förlorad. Det är potential som vi i Centerpartiet skulle vilja använda till att ställa om fordonsflottan till mer förnybara bränslen. Vi vill använda dem till att värma hus, såväl i form av fjärrvärme som pellets, ved och andra saker. Vi vill använda bränslena för att få bort den direktverkande elen och oljan samt många andra saker som kan göra stor miljönytta om vi använder de här bränslena.Finansministern hänvisar bara till att de pengar som man får in ska användas till att stärka transportinfrastrukturen. Det motverkar inte det faktumet att skogsindustrin och de förnybara bränslena i skogen kommer att få ökade kostnader. Kostnaderna för dem minskar inte för att man stärker transportinfrastrukturen. Det är inte där som vi har mer tåg och sjöfart. De transportslagen finns inte i skogen.Ministern säger också, vilket jag tycker är bra, att regeringen avser att satsa på skogsindustrin. Det är en industri som har potential och där vi i Centerpartiet ser att det finns mycket att göra.
Herr talman! På Rickard Nordin låter det som att skatten redan finns. Men utredningen är inte ens tillsatt än, och direktiven till utredningen håller just på att skrivas. Rickard Nordin hänvisar till uträkningar som om skatten redan finns. Men det är naturligtvis hypotetiska uträkningar eftersom skatten inte ens finns och inte ens är utredd. Utredningen har inte tillsatts eftersom direktiven till utredningen ännu inte är skrivna. Alltså är detta kanske att gå händelserna lite i förväg.Jag har märkt att vägslitageskatten väcker en hel del oro här i riksdagens talarstol men även ute i landet, både hos näringen och hos politiker, inte minst från den norra delen av Sverige. Det är viktigt att regeringen tar den oron på allvar och under utredningens arbete därför för en nära dialog både med de näringar som kan komma att påverkas av skatten och med andra företag eller politiker och andra som känner oro inför den här skatten.Det är inte heller så att de intäkter som kommer från vägslitageskatt inte alls påverkar skogsindustrin. Tanken är nämligen att en del av intäkterna ska gå till bärighetsåtgärder och tjälsäkring som är centrala för skogsindustrin. Skogsindustrin har också själv räknat på att den bristande kvaliteten i transportinfrastrukturen, inklusive vägnätet, kostar skogsnäringen en halv miljard om året, om jag minns rätt. Det finns alltså kostnader för näringen med icke-fungerande transportinfrastruktur.
Herr talman! Jag vill tacka ministern för det eftersom jag tänkte ta upp just det i mitt andra anförande.Jag skulle vilja ha besked, gärna ett löfte. Jag förstår om ministern inte vill spekulera i vad utredningen kommer att komma fram till, men just med tanke på utredningsdirektiven som till att börja med ändå ligger på regeringens bord skulle jag gärna vilja att man ser till hela skattens miljönytta på olika sätt, både indirekt och direkt, både positivt och negativt. För min del riskerar man nämligen en tydlig negativ aspekt av det här.Det blir lite skrattretande när ministern säger i sitt svar att man ska lägga över mer transporter på järnväg och sjöfart. Det är nämligen inte många tåg som stannar ute i skogen, och det finns inte mycket skog längs med havet. Jag vet inte om den nya regeringen tänker att man ska öppna nya flottningsleder och flotta timret på gammalt hederligt sätt, men jag får åtminstone lite av det intrycket när de nu hänvisar till sjöfarten. Även om viss sjöfart hanterar timmer i dag är den ganska liten i sammanhanget, särskilt i Småland som jag kommer ifrån där vi inte har mycket vatten att använda oss av och inte mycket järnväg heller för den delen.I svaret talar ministern om att skatten har en miljöstyrande effekt. Jag blir lite nyfiken på hur man resonerar då eftersom det här handlar om att öka kostnaderna för alla fordon oavsett hur de ser ut, oavsett vilket drivmedel de går på och oavsett hur energieffektiva de är. Det hade varit betydligt bättre att få en miljöstyrande effekt genom att de bästa lastbilarna får lite mindre i skatt och de lite mindre bra lastbilarna får mer i skatt. På det sättet blir det inte samma sak för alla. Det är åtminstone den uppfattningen som jag har fått tidigare.Jag hoppas att ministern kan ta med även det i utredningsdirektiven och göra skatten än mer miljöstyrande så att den faktiskt får en miljöstyrande effekt. Det är viktigt att vi har en utredning om fossiloberoende fordonsflotta. Och de tunga transporterna ligger såklart med där. Det är också viktigt att hitta omställningar så att vi kan ställa om till en helt förnybar fordonspark.
Herr talman! Jag vill hälsa finansministern välkommen. Jag tycker att det är bra att vi har den här debatten. Dessutom skulle jag vilja säga till Rickard Nordin att det är lämpligt att läsa finansplanen, till exempel på s. 283. Där står det att det är rimligt att vägslitageskatten införs eftersom svenska åkare får betala utomlands. Men på samma sida står det också att det ska finnas möjlighet att göra en styrning till miljövänligare fordon. Vi får helt enkelt invänta utredningen och vara med och påverka den under tiden.Åkeriförbundet är inte alls lika oroligt som den stämning som Centerpartiet nu försöker piska upp ute i landet. De ser en mycket större fara i den oseriösa näringen som utnyttjar chaufförer under slavliknande förhållanden och är mer oroade över det.
Herr talman! Precis som Monica Green påpekar är tanken att man i utredningen också ska titta på möjligheten att styra skatten utifrån hur miljövänliga fordonen är. Det finns ett styrmedel i form av koldioxidskatten som ska styra mot fordon som drar mindre bränsle. Men problemet är, vilket Monica Green också påpekade, att en mycket stor andel av transportarbetet sker med utländska fordon som ofta inte har tankat i Sverige. Därmed har vi ingen miljöstyrning på de fordonen. Men med en vägslitageskatt finns det möjlighet att styra alla fordon i Sverige mot en mer miljövänlig fordonsflotta. Det är oerhört positivt med den här skatten.Alla transporter kommer självklart aldrig att gå med sjöfart eller tåg. Så ser Sverige ut.

Herr talman! Till Monica Green vill jag först säga att jag vet vad åkeriförbundet säger, men det här handlar snarare om skogsbranschen och skogsindustrin där man är orolig för vad som händer med det skogsbränsle som finns i skogen. Åkeriförbundet kommer fortfarande att kunna ta betalt från sina åkare, så det är inte de som drabbas i första hand. De är inte de som är slutkunder som får betala i slutändan. Jag förstår att de inte har samma problem.Jag håller med dig om de problem som vi ser i åkeribranschen. Det gäller bland annat utländska åkare, kringgående av regler och annat. Vi är överens om att det där finns mycket att göra.Jag vill tacka statsrådet nu under den sista minuten som jag har kvar av min talartid. Jag har fått ett slags besked om att man kommer att ta med detta i utredningsdirektiven och titta på miljöproblemen och miljöeffekterna för att se hur man ska genomföra en tydligare miljöstyrning. Det känns bra och tryggt, om man nu ska ha den här typen av skatt, vilket man kan diskutera, men i så fall är detta viktiga aspekter att ta med.Jag håller med statsrådet om att det behövs mer pengar för vägunderhåll. Då ser jag också framför mig att vi kan räkna med mer stöd till de enskilda vägarna som utgör en väldigt stor del av det svenska transportnätet. Det är också där som de största problemen med tjälskador - som också statsrådet lyfter fram - finns. Det finansieras ju och sköts i privat regi.

Herr talman! Jag vill tacka Rickard Nordin för att han har lyft den här viktiga aspekten på vägslitageavgiften. Jag delar helt Rickard Nordins engagemang för att man ska använda den svenska skogsråvaran så effektivt och så grönt som möjligt. Där ser jag en stor potential för utvecklingen under de kommande åren framöver. Mindre av skogsråvara kommer att gå till pappersmassa eftersom vi läser mindre tidningar. Då kommer man att kunna göra andra saker av skogsråvaran.Det är bra att vi har vår skog. Nu handlar det om hur vi kommer att kunna använda den på ett sätt som skapar jobb och tillväxt i hela landet. Det som är bra med skogsindustrin är ju att den skapar jobb i hela landet, långt utanför våra storstäder. Här tror jag att vi delar ett engagemang så att vi tillsammans via gott samarbete och gott samarbetsklimat här i riksdagen kan se hur man på bästa sätt kan stärka den svenska skogsnäringen för att hitta nya produkter i den ganska tuffa strukturomvandling som sker i branschen just nu.Den skogsråvara som kan användas för förnybar energi är ju ett väldigt intressant och spännande område. Överläggningen var härmed avslutad.